Herr talman! Statsrådet! Under människans rätt brokiga historia har det från tid till annan funnits grupper, sekter och andra som har begått fruktansvärda handlingar, hänsynslösa brott som vanliga människor knappt kan förstå att andra människor är kapabla till. Men det är de. Det kanske mest kända exemplet i vår tid var de tyska nazisterna. Men det har funnits flera sådana grupper, och Islamiska staten är en av dem. De har gjort sig ökända för att anfalla försvarslösa byar, skilja männen och kvinnorna åt, avrätta männen, tillfångata kvinnorna som sexslavar, mörda bebisar och bränna oskyldiga människor levande. Herr talman! Ungefär 300 människor har åkt från Sverige ned till Syrien för att strida för Islamiska staten, och Mikael Skråmo var en av dem. Han är numera avliden, men tidigare har han skrivit på Twitter: "Svenska staten betalade min glock och kallash". Glock, herr talman, är en pistol som ofta används av militärer, och med "kallash" menade han AK4 kalasjnikov, som är ett automatgevär som också ofta används av militärer. Vad menade denna terrorist med detta? Vad menade han med att svenska staten hade betalat hans pistol och gevär? Jo, han menade nog precis vad han sa, och det var förmodligen sant. Det finns nämligen en rapport som beställts av Finansinspektionen och som utarbetats av Försvarshögskolan. Där konstateras att det är ganska vanligt, eller i alla fall var ganska vanligt, att de som stred för Islamiska staten samtidigt uppbar bidrag från Sverige. Det handlar om en massa olika bidrag: bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsstöd och föräldrapenning. När jag hör detta kan jag inte undgå att ställa frågan, trots att den är ryslig: Hur många oskyldiga människor har skjutits med gevär som har betalats med svenska bidragspengar? Hur många barn har sprängts till döds eller lemlästats av bomber som har betalats med svenska bidragspengar? Herr talman! För ungefär två år sedan förlorade Islamiska staten kriget i Syrien. Ungefär som tyskarna gjorde efter att de hade förlorat andra världskriget, nämligen flydde till Argentina, tog många av Islamiska statens mördare sin tillflykt till Sverige. Trots att socialministern säger att de som har begått terrorbrott ska straffas för det vet vi alla att det inte fungerar så i Sverige. Sverige har inte den lagstiftning som krävs för att hantera situationen. Av de ungefär 300 som åkte till Syrien för att strida för Islamiska staten är det bara ett par stycken som har dömts. Det finns inget som tyder på att det kommer att vara några stora antal ytterligare som döms, utan de allra flesta kommer att gå fria. Inte nog med att de kommer att gå fria - socialministern tvingar dessutom alla svenska kommuner att ge terroristerna var sin lägenhet, om de behöver, och en liten slant i försörjningsstöd varje månad, resten av deras liv, om de inte kan försörja sig själva. På detta sätt, herr talman, har Sverige blivit en tillflyktsort för några av de värsta mördare som någonsin har vandrat på jordens yta. Här har de slagit sig ned, här lever de på svenska skattepengar och här slipper de ställas inför rätta. Jag skulle vilja fråga socialminister Lena Hallengren: Hur länge tänker den socialdemokratiska regeringen låta detta fortgå?

Herr talman! Till att börja med kan jag konstatera att denna interpellation inte i första hand var ställd till socialministern, utan det är Regeringskansliet som har flyttat över den till socialministern. Från början var den ställd till en representant för Justitiedepartementet. Det är möjligt att det hade varit bättre om den hamnat där. Men jag kan konstatera att socialministerns svar på min interpellation var just att dessa människor ska dömas och att det i första hand är polisens sak att hantera det, inte socialtjänstens. Därför tyckte jag att det var relevant att just nämna att polisen inte har de verktyg som behövs för att dessa människor faktiskt ska dömas. Därmed faller socialministerns argument på något sätt, och dessa människor hamnar hos socialtjänsten. Socialministern talar också om en tribunal. Det är någonting som vi har hört från Socialdemokraterna som något slags ursäkt för att man inte har lyckats döma dem i Sverige, alltså att man ska kunna skicka dem till någon internationell tribunal. Det är bara det att ingen vet när denna tribunal kommer att finnas på plats. Dessutom är problemet naturligtvis bevisfrågan. Vi kan inte med lätthet utreda alla de brott som har skett i Syrien och binda dessa människor till dessa brott. Det är precis det som är problemet. Det är därför som det hade behövts en lagstiftning som faktiskt hade kunnat adressera just det faktum att dessa människor har åkt till Syrien. Det har delvis kommit på plats, men alldeles för sent. Socialministern tar också upp frågan om nazister ska få socialbidrag. Jag kan säga att om människor som deltog i nazisternas fruktansvärda dåd på 30-talet av någon anledning började söka sig till Sverige hade jag ställt precis samma fråga. Jag tycker inte att Sverige ska vara en fristad för mördare, oavsett av vilka skäl som de ägnar sig åt sådana brott. Jag tycker att vi ska straffa dem, och jag tycker inte att vi ska betala ut försörjningsstöd till dem eller på andra sätt underlätta för dem att leva här. Någonting som jag har tänkt på är alla de människor som har flytt från Islamiska staten, oskyldiga människor som många gånger har fått sina liv fullständigt sönderslagna. De har kanske tagit sig till exempel till Sverige, bor här och tvingas nu springa på sina egna familjemedlemmars mördare på gatorna. När de går ned för att handla mat i centrum kanske de springer på representanter för Islamiska staten, människor som de vet har försökt mörda dem och deras familjer. Dessa människor har kanske i vissa fall skaffat sig ett arbete här - de har kanske startat en firma här - och ska nu betala skatt som ska gå till att försörja dem som har försökt mörda dem och deras familjer. Vad har socialministern att säga till alla de kristna människor - syrier, assyrier, syrianer - som befinner sig i Sverige och som naturligtvis upplever detta som en oerhörd kränkning?

Herr talman! Jag kan svara på frågan om de personer som Lena Hallengren beskriver som våldsbejakande nazister. De borde inte få försörjningsstöd. De borde sitta i fängelse. Mördare borde inte heller få försörjningsstöd. De borde också sitta i fängelse. Pedofiler borde inte heller få försörjningsstöd. De borde också sitta i fängelse. På samma sätt borde inte IS-terrorister få försörjningsstöd, utan de borde sitta i fängelse. Det är precis detta som är problemet, alltså att av de 300 som reste från Sverige ned till Syrien för att strida för IS är det bara två som har blivit dömda i Sverige. Det är alldeles för få. Jag beklagar att socialministern inte vill att jag går in på just frågan om straff och så vidare. Men nu lyfte socialministern faktiskt själv fram den frågan. De människor som har begått brott ska straffas och sitta i fängelse, och de ska inte få socialbidrag. Men nu har vi en situation där hundratals människor som har begått några av de värsta och mest hänsynslösa brotten i vår tid söker sig till Sverige därför att de får en fristad här. Att de slipper straff är naturligtvis någonting som de upplever som positivt. Men att de också får livstids försörjning och en gratis lägenhet bidrar naturligtvis till att de tar sig hit. Socialministern anför här att om vi betalar ut pengar till dessa människor kan vi samtidigt ha koll på dem. Men jag menar att det vore bättre om dessa människor inte sökte sig hit över huvud taget. Vi ska inte göra det angenämt för dessa människor att ta sig till Sverige. Vi måste skydda svenska medborgare från dessa människor. Även om vi betalar ut försörjningsstöd till dessa människor är det klart att de fortfarande är en stor säkerhetsrisk. Det säger Säkerhetspolisen också. Det är inte så att vi på något sätt skyddar oss från deras våld bara för att vi betalar ut pengar till dem. Det vore i så fall mycket bättre om vi såg till att de inte kunde komma tillbaka till Sverige över huvud taget. Det har vi också föreslagit, alltså att man helt enkelt drar in deras medborgarskap. Ytterst måste vi skydda det svenska folket från fler terrorattacker. Vi har redan haft flera, varav en med dödlig utgång. Vi måste skydda folket från ytterligare sådana terrorattacker.